Fru talman! Peter Hultqvist har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att fullfölja innehållet i avtalet om Dalabanans upprustning. I samband med åtgärdsplaneringen som föregick fastställandet av den nu gällande planen för utveckling av transportsystemet för perioden 2010-2021 ingick Banverket ett avtal med ett antal kommuner och regioner om åtgärder på Dalabanan. Förutom finansiering via statliga anslag från nationell plan och från länsplanerna ingick kommunal medfinansiering. Den totala finansieringen förutsatte också EU-bidrag och att ett lån skulle tas upp som skulle återbetalas genom en brukaravgift. Brukaravgiften skulle tas ut av dem som trafikerar Dalabanan. I avtalet anges bland annat att om brukaravgifter inte kan tas ut ska en omförhandling av projektets finansiering och omfattning ske. Trafikverket har i en skrivelse till Dalabanans intressenter meddelat dessa att det saknas rättsligt stöd för att ta ut brukaravgifter. Trafikverket bedömer vidare att förutsättningarna för att EU-bidrag till projektet ska beviljas är små men att EU-bidrag kan sökas under kommande period förutsatt att en sådan lösning finns med i ett eventuellt nytt omförhandlat avtal. Således är åtgärderna på Dalabanan inte fullt finansierade. Trafikverket har den 14 juni förra året lämnat ett förslag till nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet 2014-2025. Förslaget innehåller signalåtgärder samt åtgärder för ökad kapacitet och minskad störningsrisk på Dalabanan. Trafikverkets förslag till nationell transportplan 2014-2025 har remitterats fram till den 1 oktober 2013 och bereds nu inom Regeringskansliet. Jag har bett Trafikverket att gå igenom ingångna avtal kring deras status och aktualitet. I denna översyn ingår också Dalabanan. Genomgången kommer att beaktas i hanteringen av den nationella plan som regeringen avser att ta ställning till under våren 2014. Det är således för tidigt för mig att redan nu uttala mig om åtgärder på Dalabanan.

Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. År 2009 skrev Banverket avtal med elva kommuner i Dalarna, en kommun i Västmanland, en kommun i Uppland, Regionförbundet i Uppland, Länsstyrelsen i Västmanland samt Region Dalarna. Avtalet handlade om finansiering av investeringar på hela banan Mora-Stockholm. Avtalet har visat sig vara olagligt, enligt Trafikverket, trots att gamla Banverket medverkade i avtalsskrivningen och granskade det hela juridiskt och trots att det också var förankrat på departementet. Avtalet omfattade 810 miljoner kronor. Nu presenterar Trafikverket ett förslag om en investeringsnivå på 239 miljoner kronor. Det tycker vi självfallet är otillfredsställande. Av de 239 miljoner kronorna samt de medel som redan har förts in i det här projektet återstår 380 miljoner kronor för att nå avtalad nivå. Vi tycker att regeringen skulle kunna lösa detta, så att man kommer upp till den avtalade nivån och satsningarna kan genomföras. Under punkt 12 i avtalet står det att för det fall att något eller några av villkoren inte är uppfyllda ska en omförhandling av projektets finansiering och omfattning ske. I ministerns svar står det att Trafikverket bedömer att förutsättningarna för att EU-bidrag till projektet ska beviljas är små men att EU-bidrag kan sökas under kommande period förutsatt att en sådan lösning finns med i ett eventuellt nytt omförhandlat avtal. Trafikverket har alltså hävdat att avtalet är olagligt. Man har inte begärt omförhandling. Trots detta hänvisar man till att det ska se någon sorts omförhandling, men det är inget som har meddelats de avtalsslutande parterna på vår sida. Avtalet är heller inte uppsagt av staten. Hävdar man att detta är olagligt kan jag lika gärna hävda att avtalet gäller eftersom det inte är uppsagt. Oavsett hur det är med juridiken står nog staten och regeringen i skuld till Dalarna. Gör staten denna typ av uppgörelser är staten också skyldig att se till att det är ordning på juridiken i sammanhanget. Att Banverket med sin generaldirektör och sina chefsjurister och det statliga organet Länsstyrelsen i Västmanlands län har varit med och skrivit under detta förpliktar. Det gör att jag förväntar mig att detta avtal kommer att lösas ut även i praktiken när den översyn som ministern säger ska göras är genomförd. Jag förväntar mig att man fullföljer innehållet i avtalet och att det är ett första steg mot det som presenteras i svaret. Här står: "I denna översyn ingår också Dalabanan. Genomgången kommer att beaktas i hanteringen av den nationella plan som regeringen avser att ta ställning till under våren 2014." Jag hoppas att detta är första steget mot att lösa ut detta och att vi kan få en investeringsvolym i slutändan på 810 miljoner kronor.
Fru talman! Jag förstår Peter Hultqvists ingångar i interpellationen. När flera parter funderar över vad de kan göra för att hitta en lösning på ett identifierat problem går de också in med att de skriver under något som är tänkt att fullföljas. Jag har full respekt för det. När den nationella planen skulle fastställas av regeringen 2010 hade det föregåtts av diskussioner med många olika intressenter över hela landet. Så är det alltid när det gäller infrastruktur. Man vill alltid ha med lite mer än det som finns på förslag. När jag tittar tillbaka ser jag att det slöts ett antal olika avtal. Det var många på vägsidan men inte alls lika många när det gällde järnvägen. Vi kan alltid fundera på vad som orsakade vad. De utredningar som har gjorts vad gäller medfinansiering, där vi särskilt tittat igenom alla olika avtal, har visat att det är viktigt att veta när och hur medfinansiering ska ske och vilka roller som ska vara. Därför tog vi särskilt med det i infrastrukturpropositionen 2012. Det finns avtal som jag känner att vi kanske inte skulle ha skrivit eftersom diskussionerna visar att man har haft olika ingångar eller inte ens delat samma uppfattning, och när avtalet väl ska börja tillämpas gäller det att lägga energi på rätt saker. Vad jag förstår av den information jag fått har det på Dalabanan vidtagits åtgärder för vidmakthållande och utveckling av Dalabanan som kommer att hamna på en summa av ungefär 560-570 miljoner kronor. Det är inklusive det som ska göras under de närmaste åren. Det finns också statliga pengar i länsplanen, och man kan fundera på om det är kommunal medfinansiering eller inte. Här har allt inte använts, utan man har använt ungefär 100 miljoner kronor av det som enligt avtalet skulle vara ungefär 150 miljoner kronor. Frågan är om vi ska fundera på hur vi kommer upp i pengarna eller om fokus ska vara på hur vi åtgärdar de problem som finns på Dalabanan. Jag är medveten om problematiken i avtalet. Det bygger på att man ska få lån från EU. Det har man prövat, men det fungerade inte. Vi vet att lån från EU måste komma till genom samverkan mellan stat och region eller kommun eller näringsliv. Det finns stationer där man har kunnat söka EU-medel. Trafikverket säger att man kanske kan söka från de regionala strukturfonderna, men det är inte troligt att man kommer upp i de 150 miljoner som det talas om i avtalet. Det är också fastställt att eftersom det rör sig om upprustning av en befintlig bana kan man inte heller ta ut så kallade brukaravgifter eller det som är banavgifter. Jag instämmer i Peter Hultqvists frågor: Vari finns bristen? Vem är det som inte har gjort vad? Kommunerna håller fast vi det som har sagts, men det är inte där som framgången kommer att vara. Det är klart att Trafikverket skulle ha kunnat ta upp en omförhandling tidigare, men det har man inte gjort. Däri skulle man kunna finna en brist. Det är just därför jag har bett Trafikverket att göra en översyn av de avtal som finns, och där ingår Dalabanan.
Fru talman! Jag säger inget om översynen; det är ett helt okej agerande.
Det sade jag också i mitt inledande svar.
Oavsett hur man tar upp EU-medel, strukturfonder och det ena efter det andra som skulle kunna göras återstår när vi borrar ned till kärnan ett faktaförhållande som måste konstateras: Ett avtal skrevs, Banverket var inblandat i det som avtalsslutande part och det var förankrat på departementet. När kommuner och län sluter avtal med staten och både regeringen och det statliga verket är inblandade och det också görs juridiska analyser utgår man från att staten klarar av att följa den lagstiftning som gäller för statens verksamhet. Det är grundläggande. Regeringen och staten har därför ett stort ansvar för att reda ut detta. När staten inte ens tar initiativ till den omförhandling som enligt avtalet ska ske om det inte fungerar blir situationen ytterst märklig. Då är det inte konstigt att alla inblandade kommuner med flera håller fast vid sina ståndpunkter. I den stora trafikbudget som nu ska hanteras är detta inte särskilt stora pengar. De satsningar som staten har gjort på Dalabanan har varit minst sagt måttliga under åren som gått. Inga stora pengar har plöjts ned i banan. Utifrån det avtalsförhållande som finns och för att göra saker och ting enkelt, obyråkratiskt och utan krångel med nya uppgörelser, avtal och konstruktioner med EU-avdrag, som man inte ens vet om man kan få, vore det enklaste därför att regeringen skjuter till resterande medel i den beredning man har inför kommande beslut. Dalabanan är viktig för oss för arbetspendling, turism och godstrafik. Det handlar om att transportera miljoner ton gods och tusentals turister. Det handlar om att hantera en växande arbetsmarknad med ökad turism och ett näringsliv i tillväxt. Det är viktigt med pålitliga tabeller och ökad turtäthet. I dag tar det mellan två och två och en halv timme att ta sig mellan Borlänge och Stockholm. Vårt mål är Borlänge-Stockholm på 1.40, Mora-Stockholm på 2.55, Falun-Arlanda på 1.35 och Sala-Stockholm på 1.05. Det handlar om åtgärder som ska göra det möjligt att ha smidigare tågmöten, om fler mötesplatser, rakare spår, fler bommar och planskilda korsningar och dubbelspår på vissa sträckor. Totalkostnaden för hela projektet, när man räknar ihop allt som är önskvärt, är ungefär 2 1⁄2-3 miljarder. Avtalet handlar dock om 810 miljoner, och det var 380 miljoner som skulle dit utöver de 239 miljonerna.

Fru talman! Jag tycker att Peter Hultqvist kommer in på det som är väsentligt, nämligen hur och på vilket sätt infrastrukturen, i det här fallet järnvägen, kan ordnas för att knyta ihop landet och regionerna, inte minst för arbetspendlare och för dem som framför allt kommer till Dalarna: turisterna. Turistnäringen är stor, och då är det viktigt. På Peter Hultqvist låter det som att ingenting görs på Dalabanan, men så är inte riktigt fallet. Jag förstår ingången till när avtalet gjordes. Man satte sig ned med en gemensam målbild. Man tänkte ut vad som ska göras, när det kan göras och vad det kostar, och så kom man överens om en finansiering. Även om inte jag personligen fanns med på den tiden känner jag mig naturligtvis ansvarig fullt ut för att se till att detta löser sig på ett bra sätt. Jag tycker att det finns delar i avtalet som inte är riktigt bra, men nu finns avtalet där. Det är en anledning till att Trafikverket har tittat igenom om det går att få EU-lån. Där gick de dock på pumpen. Går det att ta ut brukaravgifter eller särskilda banavgifter? Nej, det är inte rimligt. Det är klart att vi skulle kunna stå här och diskutera huruvida man borde ha känt till det då eller inte, men nu är detta den situation som finns här i dag. Om man tittar på restider och möjligheter, inte minst när det gäller det som Peter Hultqvist nämner - hur och på vilket sätt människorna i Dalarnas region ska kunna ta sig snabbare exempelvis till Stockholm - är en viktig förutsättning att Citybanan kommer på plats. Den är under byggnation. Flerspåren ut från Stockholms central, som sedan ska gå genom Solna och Sundbyberg och vidare på Mälarbanan, är förvisso bra för Mälardalen men kommer också att göra det möjligt att öka kapaciteten för de tåg som går norrut mot Borlänge. Hela systemet hänger ihop. Som jag har förstått det från de underlag jag har bett att få från Trafikverket och när man tittar på vad som har gjorts så här långt på Dalabanan och vad som ligger de närmaste åren är vi uppe i en satsning på 665 miljoner kronor för Dalabanan. Detta bygger på den nationella plan som nu gäller, inte den som vi fattar beslut om om några månader. Det har nämnts att lite drygt 800 miljoner behövs. Vi vet att allt som man har sagt skulle finnas med från länsplanerna inte finns med. Det känns som att detta inte borde vara helt ogörligt. Jag har därför pratat med Trafikverket och bett att få en översyn av alla avtal som nu finns och som bygger på liknande former av avtal, för att få dem genomlysta. Har de kunnat fullgöras, har de inte det och vad beror det på? Därefter får man skrida till handling. Jag vill ha in dessa underlag för att kunna ta hänsyn till dem när regeringen ska fastställa den nationella planen.
Fru talman! Jag noterar särskilt att ministern säger att detta inte borde vara ogörligt. Jag tar det som en signal om att det finns en konstruktiv vilja att försöka lösa detta på något sätt. Jag tycker definitivt inte att det är ogörligt, för det handlar i slutändan inte om några enorma belopp för att reda ut det hela upp till nivån 810 miljoner. Då kan man säga att man har levt upp till avtalets innehåll, och då har man tagit ett steg framåt. Ur det perspektivet är den genomlysning som nämns ett positivt steg. När jag får beskrivningen att jag skulle göra mig till tolk för att ingenting görs är det dock något jag aldrig har sagt. Men det har gjorts alldeles för lite, och det är ett brett näringsliv, resenärerna, kommunerna och länen utefter Dalabanan överens om i grunden. Att det skulle finnas någon tillfredsställelse med nuvarande investeringsnivå stämmer inte. Det finns en oerhörd besvikelse över att man inte har fullgjort avtalet. Jag är medveten om att ministern inte var med när det skrevs. Det var dock regeringen Reinfeldt som regerade på den tiden, och det var en minister som tillhörde den regeringen. Jag vet att avtalet var förankrat på departementet. Det gör att det finns ett moraliskt ansvar på politisk nivå för att klara ut detta. Jag ser inte detta enbart som något Trafikverket får hantera. Det är små belopp som behöver skjutas till. När jag sätter det i relation till vad man har satsat på andra trafikleder på järnvägssidan genom åren tycker jag att våra krav fortfarande är relativt modesta. Det är bara en liten del av vad som behövs för att komma upp till den nödvändiga tremiljardersnivån.
Fru talman! Vi kan konstatera att varken Peter Hultqvist eller jag får anses vara nöjda. Jag tycker naturligtvis - precis som Peter Hultqvist säger - att det är rimligt och riktigt att jag ingår i en regering som har ett gemensamt ansvar oavsett när man har trätt in. Därför har jag tydligt sagt till Trafikverket att jag vill ha en genomlysning av alla avtal som finns. Däri ingår också Dalabanan. Om man dessutom kan få i gång en bra diskussion med intressenterna - det är många kommuner och regioner - finns det en ordnad form för det. Man kan titta på avtalet och gemensamt se hur verklighetsbilden ser ut i dag relaterat till det som står i avtalet. Finns det möjlighet till lån eller brukaravgifter? Det sätter en ny situation där det kan bli ogörligt. I så fall får man se över hur det kan lösas utifrån den anda som jag utgår från att parterna hade när avtalet ingicks. Det kanske inte blir ett exakt likadant avtal som i dag. Det kan behöva omförhandlas för att komma framåt, och det ska Trafikverket göra. Om jag har förstått Peter Hultqvist rätt är det något man i dag hade önskat skulle ha tagits upp betydligt tidigare.